Herr talman! Utskottet säger till regeringen att utskottet vill ha en utbyggnad av de regionala planeringsråden snarast. Den socialdemokratiska reservationen vill ge regeringen till känna att den vill ha en snar utbyggnad av samma planeringsråd. Jag kan inte finna att det är någon skillnad mellan de uttalandena.

Herr talman! Lars Werner har frågat mig om regeringen i syfte att dämpa inflationen planerar att införa prisoch hyresstopp samt att slopa mervärdeskatten på dagligvaror. Efter de kraftiga prishöjningarna i början och mitten av förra året har inflationstakten tenderat att dämpas något. Andra halvåret 1977 medförde sålunda något lägre prisökningar än första halvåret. I januari och februari 1978 steg konsumentprisindex visserligen med drygt 2 resp. 1 96. Siffrorna ligger emellertid under dessa månader regelmässigt relativt högt, bl.a. beroende på att dämpa inflationen att priserna på varor och tjänster ofta justeras just vid årsskiftena. Det tillgängliga underlaget för att bedöma den fortsatta prisutvecklingen under 1978 pekar också, som bl.a. har framhållits i finansplanen, på att en uppbromsning i inflationstakten är på väg. Det nyligen träffade löneavtalet, liksom jordbruksavtalet, ger inte anledning till någon ändrad bedömning. Förutsättningarna är därmed bättre än på länge när det gäller att hålla tillbaka prisökningarna. Enligt de prognoser som har gjorts av konjunkturinstitutet kommer de fortsatta prisökningarna att hålla sig under den gräns som anges i det nya löneavtalet. För att hålla en prispolitisk beredskap har regeringen dock ansett det motiverat att införa en generell anmälningsskyldighet, som ålägger företagen att i förväg anmäla planerade prishöjningar till prisoch kartellnämnden. Företagen får därigenom inte utan särskilt tillstånd höja priserna tidigare än en månad efter anmälningen. Prisoch kartellnämnden får på så sätt rådrum för överläggningar med företagen. Ytterst kan regeringen med detta system stoppa oacceptabla prishöjningar. Frågan om att slopa mervärdeskatten på vissa varugrupper, i första hand livsmedel, har bl.a. behandlats av 1972 års skatteutredning. Dess betänkande är f. n. ute på remiss, och ett slutligt ställningstagande bör därför anstå tills ställning tas till detta utredningsförslag. Jag vill emellertid samtidigt erinra om att alla ledamöter i utredningen utom representanten för vänsterpartiet kommunisterna har motsatt sig tanken på en differentiering av mervärdeskatten av praktiska, administrativa och kontrolltekniska skäl och i stället förordat en fortsatt subventionering av baslivsmedel.

Herr talman! Jag vill gärna också från denna talarstol uttrycka min uppskattning över det ansvar som parterna har visat i det avtal som är träffat i år. Det visar ändå styrkan i det svenska systemet, att parterna är beredda att förena den frihet, som ligger i detta system, med ansvar. Självfallet innebär detta avtal på det privata området ett ansvar för regeringen att verkligen med de möjligheter som står till buds se till att prisökningarna blir så små som möjligt. Förutsättningarna för att hålla prisökningarna nere har naturligtvis ökat genom att avtalet i stor utsträckning tog hänsyn till de förutsättningar som fanns. Jag opponerar mig mot Lars Werners beskrivning att regeringen inte skulle ha vidtagit konkreta åtgärder. Vi har infört ett system som innebär att ingen får höja priserna på sina varor utan anmälan. Sådan prishöjning får inte ske förrän tidigast inom en månad. Det innebär en möjlighet att granska om dessa prishöjningar är oundvikliga med hänsyn till kostnadsstegringar, som kan vara beroende av vad som har hänt här hemma men också av prisutvecklingen utomlands. Denna anmälningsskyldighet och kontroll ger regeringen möjlighet att gå vidare om så skulle krävas. Jag bestrider alltså att det inte har vidtagits konkreta åtgärder, och jag hävdar att genom de vidtagna åtgärderna förutsättningarna för att hålla prisökningarna i schack har förbättrats.

Herr talman! Hilding Johansson har frågat mig om regeringen anser att ämbetsverkens och därmed generaldirektörernas ställning i förhållande till regeringen bör ändras och om regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag om sådana åtgärder. Ämbetsverken i Sverige intar en självständig ställning, som är unik för internationella förhållanden. Denna tudelning mellan regering och ämbetsverk grundade sig från början på uppfattningen att det fanns en klar gränslinje mellan politiska beslut och förvaltningsbeslut. Ämbetsverkens självständighet har emellertid också bevarats under nutidens moderna samhällsförhållanden. Systemet underlättar bl.a. ett decentraliserat beslutsfattande. Ämbetsmännens självständiga ansvar för sina arbetsuppgifter har otvivelaktigt också stor betydelse för rättssäkerheten. Det finns därför enligt min uppfattning anledning att även i fortsättningen slå vakt om ämbetsverkens självständighet. Däremot har de senaste årtiondenas samhällsutveckling föranlett betydande förändringar i verkens inre organisation. Praktiskt taget alla ämbetsverk på centrala områden har numera lekmannastyrelser i vilka det i allmänhet också ingår företrädare för de anställda. Generaldirektören är därigenom inte längre ensam beslutande i de viktigaste frågorna. Till åtskilliga verk har dessutom knutits rådgivande organ av olika slag. Jag vill också erinra om att besvärsförfarandet i de flesta fall ger möjligheter till regeringsprövning av ämbetsverkens beslut. Jag finner det naturligt att ämbetsverkens organisation på detta sätt fortlöpande anpassas till nya krav och förändringar i samhället. Det har i den allmänna debatten bl.a. efterlysts preciseringar av lekmannastyrelsernas uppgifter. Ändringarna i det enskilda fallet måste dock i betydande utsträckning bli beroende av resp. ämbetsverks uppgifter och karaktär. Den problemställning som Hilding Johansson har aktualiserat i sin fråga berörs också i en motion vid innevarande riksmöte. Enligt vad jag har erfarit behandlas den f.n. i konstitutionsutskottet. Regeringen kommer därför i första hand att avvakta riksdagens beslut i detta ärende.

Herr talman! Hilding Johansson gör åtskillnad mellan det problem han har tagit uppisin fråga och det som behandlas i konstitutionsutskottet. Jag tycker att ämnesområdet är ett och detsamma. Åtskillnaden som Hilding Johansson försöker få fram uppstår först om vi skulle vara beredda att vidta ändringar mycket snabbt och i dagsläget. Jag vill försäkra Hilding Johansson att regeringen inte kommer att vidta några förändringar som inte har ett självklart stöd i grundlagar och grundläggande bestämmelser som reglerar det nuvarande förhållandet mellan regeringen å ena sidan och ämbetsverket å den andra. Jag delar Hilding Johanssons uppfattning att en genomgång av denna fråga naturligtvis kommer att ta sin tid, men den behöver inte nödvändigtvis ta så lång tid som han angav. Vad jag har sagt i svaret är också ganska självklart, nämligen att det inte vore i enlighet med praxis — och jag tycker inte att det vore lämpligt ur andra synpunkter heller — om regeringen mitt under riksdagens behandling av detta ämnesområde skulle vidta några åtgärder. Därför upprepar jag att vi i första hand avvaktar vad riksdagen kommer fram till vid sin behandling. Det är möjligt att vi då får underlag för att vidta åtgärder som ett resultat av denna motionsbehandling, men hur det blir med det får vi se.

Herr talman! I all den utsträckning det är fråga om att göra ändringar som står i strid med de regler som är fastlagda så kan jag lugna Hilding Johansson med att säga att självklart skall det utredas på vilket sätt sådana regler skall förändras. Det tror jag vi är helt ense om. Om riksdagen sedan i sin behandling pekar på andra rent praktiska områden — för på det praktiska planet har ju förändringar fortlöpande skett — så hoppas jag att Hilding Johansson inte har någonting emot att regeringen är lyhörd för sådana signaler.

Herr talman! Detta trodde jag att vi var helt på det klara med båda två. Ämbetsverkens självständighet är ju reglerad i grundlag, och förändring av grundlag, Hilding Johansson, är ingenting som regeringen gör på egen hand eller hux flux. Sådana ändringar har alltid förberetts genom utredningar. Den delen trodde jag inte att vi över huvud skulle behöva ha något meningsutbyte om. Men om det i klarhetens intresse krävs, så säger jag att några ändringar av grundlag utan prövning och utredning kommer naturligtvis inte att ske.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om det snart kommer förslag om civil bemanning på isbrytaroch sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket fick år 1976 i uppdrag att i samråd med chefen för marinen undersöka förutsättningarna för en övergång — helt eller delvis — till civil bemanning på sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg. Verket har inriktat arbetet på att belysa de tekniska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av en övergång till civil bemanning. Verket räknar med att färdigställa utredningen inom kort. Frågan om ändrade bemanningsformer för de statliga isbrytarna och sjömätningsfartygen har behandlats tidigare utan att någon ändring i formerna har skett. På grund av de sysselsättningsproblem som f.n. finns inom den svenska handelsflottan har frågan aktualiserats ytterligare och delvis kommit i ett annat läge. Jag vill emellertid betona att tillfälliga svängningar i sjöfartskonjunkturerna inte kan utgöra skäl för en ändring i bemanningsformerna för isbrytare och sjömätningsfartyg. Ett ställningstagande nu för civil bemanning kan inte heller omedelbart lösa de nuvarande sysselsättningssvårigheterna för sjöfolket med hänsyn till att en övergång till civil bemanning kommer att ta lång tid att genomföra. Bl. a. är flera av de fartyg som ingår i isbrytaroch sjömätningsflottan f. n. inte anpassade till civil standard. Den utredning som inom kort kommer att lämnas av sjöfartsverket skall i gängse ordning remitteras och därefter beredas inom regeringskansliet. Av intresse vid denna beredning kan också bli de ställningstaganden som sjöfartspolitiska utredningen kommer att göra när det gäller svensk sjöfart. Även den framtida organisationen inom sjöfartsverket, som f. n. ses över, kommer att påverkas av en eventuellt ändrad bemanningsform på verkets isbrytare och sjömätningsfartyg.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Först vill jag konstatera att såväl sjömätningsfartyg som isbrytare utför uppgifter av civil karaktär. Isbrytarna utför direkt assistans åt handelssjöfarten, och det är uteslutande en civil uppgift. Som redan framhållits är frågan om bemanningen inte ny. Det hör, herr talman, inte till vanligheten att personal underställd krigsmakten tar arbete från den civila sektorn. Förhållandena på fartygen har ändrats, och det är numera en utbredd uppfattning bland folk med anknytning till örlogsflottan att förutsättningarna att från effektivitetssynpunkt tillfredsställande lösa bemanningsfrågan med militär personal blir allt mindre. Det gäller på befälssidan och där alldeles särskilt maskinpersonalen. Det gäller också på manskapssidan. Där råder det förhållandet att man bemannar med pojkar som gör sin värnplikt. Det betyder då kommendering till civil tjänst i militär klädsel, under militära villkor och med den värnpliktiges dagpenning. På en av våra nyaste och största isbrytare fann trafikutskottets ledamöter vid besök för några år sedan att inte en enda av de s.k. matroserna ombord hade haft någon erfarenhet av tjänst till sjöss innan de trampade däcket på isbrytaren. För handelsfartyg gäller enligt bemanningslagen att ett antal medlemmar av besättningen skall ha viss praktik och tidigare erfarenhet för att fartyget i fråga skall anses sjövärdigt. Men för en isbrytare med dess uppgifter att under svåra väderleksförhållanden bistå handelsfartygen gäller inga motsvarande krav. Det kan knappast vara rimligt säkerhetsmässigt sett, eller anser kommunikationsministern det? Skulle inte också utnyttjande av erfarna civila sjömän främja effektiviteten? Den frågan vill jag också ställa till kommunikationsministern. Som redan har sagts uppdrog dåvarande kommunikationsministern 1976 åt sjöfartsverket att se över bemanningsformerna på de fartyg som lyder under det civila sjöfartsverket och som har militär bemanning. Nuvarande kommunikationsministern sade i november förra året att den utredningen skulle vara klar omkring årsskiftet. Den är emellertid ännu inte presenterad. Man synes inte ha bråttom. Av det svar som jag fått framgår att intresset för en ändring inte är så stort. Det finns nu utmärkta möjligheter att gå över till civil bemanning. Nr 104 Välutbildade, erfarna människor från handelsflottan söker efter arbete. Det Torsdagen den kan inte vara förenligt med oöverstigliga problem att kombinera befattningar 30 mars 1978 på vinterverksamma isbrytare med befattningar på vår-, sommaroch höstverksamma sjömätningsfartyg. Vad kommunikationsministern menar med att fartygen inte är lämpliga för civil bemanning måste jag be honom närmare förklara. Är det utrymme, standard, civila säkerhetskrav osv. som kommunikationsministern avser?

Herr talman! Bengt Wiklund har frågat mig om jag kan presentera några lösningar för att förhindra att handläggningstiderna vid vuxenutbildningsnämnderna blir så utdragna att det medför risk för allvarliga rubbningar i de ursprungligen fastställda reglerna för dagoch timstudiestöd samt det särskilda vuxenstudiestödet. Jag har också tagit del av den oro som en del vuxenutbildningsnämnder hyser för att inte kunna klara av handläggningen av ansökningar redan nu i vår. I takt med att allt större resurser ställs till förfogande för dagoch timstudiestöd samt särskilt vuxenstudiestöd liksom för uppsökande verksamhet på arbetsplatserna ökar också arbetsbelastningen på vuxenutbildningsnämnderna. Regeringen har därför för budgetåret 1978/79 föreslagit att nya tjänster inrättas vid vuxenutbildningsnämnderna till en beräknad kostnad av 480 000 kr. Vidare har regeringen föreslagit att årsarvode skall utgå till nämndernas ordförande till en kostnad av totalt 100 000 kr. Vuxenutbildningsnämnderna har nu fungerat i drygt två år. Som jag aviserat redan i årets budgetproposition anser jag att tiden nu är mogen för att se över bl.a. vuxenutbildningsnämndernas verksamhet. I detta arbete bör självfallet ingå att se över nämndernas personella resurser. F. n. pågår inom utbildningsdepartementet arbete med direktiv till centrala studiestödsnämnden i denna fråga.

Herr talman! Bengt Wiklund och jag är nog helt överens om principerna bakom vuxenutbildningsstödet och det angelägna i att de här frågorna kan lösas. Min dörr står alltid öppen för Bengt Wiklund.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att stengärdesgårdar och odlingsrösen kan bevaras och vårdas som kulturminnesmärken. Var och en som har rest runt i Småland inser snart att det är praktiskt omöjligt att skapa ett generellt skydd för den typ av anläggningar som Bertil Jonasson tar upp i sin fråga. Vissa selektiva bevarandeåtgärder kan dock eftersträvas. Detta har i någon utsträckning redan skett. Ytterligare åtgärder torde följa av den planeringsverksamhet som nu pågår rörande användningen av mark och vatten. Skyddet för kulturminnen av det slag som här aktualiseras regleras i dag i första hand i lagen om fornminnen . Med stöd av denna lag kan således i vissa fall såväl stengärdesgårdar som odlingsrösen karaktäriseras som fornlämningar och därvid åtnjuta det skydd och den vård som gäller för dylika. I enstaka fall har stengärdesgårdar och odlingsrösen också registrerats på den ekonomiska kartan. I riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen läggs särskild vikt vid en utbyggd samverkan mellan naturvården, friluftslivet och kulturminnesvården. I de områden som är riksintressanta ur dessa aspekter torde behovet av skydd för sådana anläggningar som Bertil Jonasson tar upp komma att bedömas på samma sätt som gäller för övriga kulturminnen inom kulturlandskapet. Kulturminnesvårdens intressen inom den fysiska riksplaneringen bevakas bl.a. av kommunerna, länsstyrelserna och riksantikvarieämbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Våra förfäder har med slit och stor möda uppodlat den mark som utgör grunden för vår försörjning. Det är en av de största gärningar som utförts här i landet. Det har skett med de enklaste redskap. Vi bör hålla alla dessa människor räkning för en stor kulturgärning och visa dem respekt. Som monument över denna gärning har vi fortfarande kvar en del odlingsrösen och stengärdesgårdar. När man vandrar ute i naturen och ser dem säger man sig: Tänk om dessa kunde tala! Genom sin befintlighet kan de också tala, för människor med fantasi! Jag har därför väckt frågan om att bevara dessa stora kulturminnesmärken. Det betyder naturligtvis inte att man skall försvåra åkerjordens brukning. Men vi bör bevara ett stort antal av dessa minnesmärken. Utbildningsministern har redogjort för de möjligheter som finns att bevara dem. Jag tror att dessa är föga kända. Utbildningsministern är också positiv till bevarandet, och det är jag synnerligen glad över. Jag hoppas att människor skall förstå vilka värden för framtiden dessa stengärdesgårdar och odlingsrösen är från kultursynpunkt. Jag hoppas att utbildningsministern skall kunna bidra till att de bevaras. Jag tackar för ett positivt svar och hoppas att vi med detta skall kunna nå resultat.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder — utöver sysselsättningsgarantin — som är planerade för att skapa sysselsättning åt arbetslös ungdom i Gävleborgs län. Regeringen delar herr Måbrinks oro över ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden. Det är bakgrunden till de omfattande åtgärder som har satts in inom arbetsmarknadspolitikens ram för att bereda ungdomar arbete, praktik eller utbildning. I februari månad i år fick närmare 45 000 ungdomar under 25 år yrkesutbildning eller praktisk arbetslivsoch yrkeserfarenhet genom dessa åtgärder. De har också i hög grad utnyttjats inom Gävleborgs län. Där har man också tagit omfattande kontakter med företag, fackliga organisationer, kommuner och skolor för att hjälpa ungdomar till arbete eller utbildning. Regeringen har i dag beslutat att genom proposition förelägga riksdagen förslag till ungdomsåtgärder med utgångspunkt i de förslag som sysselsättningsutredningen redovisade i en skrivelse till regeringen i slutet av förra året. Det gäller bl.a. olika former av utbildning och praktik för att underlätta övergången från skola till arbetsliv. Jag vill slutligen erinra om att regeringen på riksdagens förslag i början av detta år tillsatte en särskild ungdomsdelegation med representanter för bl.a. samtliga politiska partier och ungdomsförbund.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. I hela den kapitalistiska världen får vi i dag bevittna ett enormt slöseri med resurser. Miljoner ungdomar har berövats rätten till arbete. Också i Sverige breder ungdomsarbetslösheten ut sig mer och mer. Detta är en hård dom över det kapitalistiska samhällssystemet. Trots att arbetslösheten bland ungdomen drabbar hela landet finns vissa regioner och orter som drabbas speciellt hårt. Gävleborg är ett av flera sådana exempel. Jag kan nämna enskilda platser som Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Här ligger arbetslösheten bland 16-24-åringar på upp till 40-50 96, i vissa fall uppemot 60 96, som i Söderhamn. Nu har regeringen vidtagit vissa åtgärder som ger ett antal ungdomar arbete eller ytterligare utbildning, och fler sådana åtgärder kommer. Detta är naturligtvis bra, men det löser inte problemen. Åtgärderna är i regel kortsiktiga. Dessutom kommer nya ungdomar ut på arbetsmarknaden i sommar. För Gävleborgs län har dessutom varslats:om ytterligare nedläggningar och inskränkningar inom industrin. Är då situationen hopplös? Jag anser inte det. Jag vägrar att acceptera den passivitet som delvis präglar regeringen. Det skulle kunna skapas tusentals och miljösektorn samt barnstugeverksamheten. Här finns stora eftersläp Torsdagen den ningar och enorma behov. Tusentals människor står i bostadskön. Samtidigt 30 mars 1978 minskar man bostadsbyggandet, inte minst i Gävleborg. Om regeringen gav kommuner och landsting ordentliga resurser, skulle tusentals arbetslösa ungdomar kunna ges ett långsiktigt arbete. Är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till detta? Dessutom krävs naturligtvis också att nya arbetstillfällen skapas inom industrin. På vilket sätt tänker arbetsmarknadsministern medverka till detta?
Herr talman! Bertil Måbrink har naturligtvis rätt i att det finns län och orter som är hårdare drabbade vad gäller sysselsättningen än andra. Å andra sidan tror jag att Bertil Måbrink måste hålla med om att de åtgärder som regeringen har vidtagit generellt för att hjälpa arbetslösa ungdomar måste gälla även sådana här områden -— låt vara att vi bör satsa extra hårt på områden och orter som speciellt har drabbats. Det är vad som här sker. Jag erinrar om att just i Gävleborg har arbetsförmedlingen verkligen satsat på ett mycket positivt sätt för att hjälpa ungdomarna där. Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län har i sitt åtgärdsprogram prioriterat insatser för ungdomen. Den har satt i gång en kampanj för att få fram praktikplatser och feriearbetsplatser vid arbetsplatserna i länet. Vid varje förmedlingskontor utses en kontaktman för praktikfrågor. Information om platserna sprids sedan i skolorna och genom platsjournaler. Får jag också erinra om att man just i Gävleborgs län har en samverkan mellan länsarbetsnämnd och länsskolnämnd för att ge rekommendationer till kommunerna om hur höstens utbildning skall planeras så att ungdomars utbildning i gymnasieskolan främjas. Herr Måbrink har pekat särskilt på de ungdomar som lämnar skolan och det tryck som de skapar just detta område. För dessa har de här åtgärderna en särskilt stor betydelse.

Herr talman! Jag har inte ifrågasatt de här åtgärderna, men Rolf Wirtén måste väl ändå hålla med om att det är kortsiktiga åtgärder. Var finns de långsiktiga åtgärderna? Jag har pekat på en hel del områden inom samhällssektorn, där vi har stora eftersläpningar och där man skulle kunna satsa stora resurser, vilket skulle kunna ge till resultat att tusentals ungdomar exempelvis fick ett varaktigt arbete. På min fråga i det avseendet har jag inte fått något svar, och jag ställer den därför igen: Vad har Rolf Wirtén här för uppfattning och vad gör han här som arbetsmarknadsminister? Arbetsmarknadsministerns uppgift kan väl inte bara vara att skjutsa ut en massa pengar, utan han måste väl också ha ett ansvar för de mer långsiktiga åtgärderna. Arbetsmarknadsministern talar väl med sina kolleger inom regeringen? Sedan är det riktigt att arbetsförmedlingen gör stora insatser i Gävleborgs län — oerhört stora insatser. Men jag tycker inte att regeringen uppskattar dessa insatser tillräckligt. Om jag inte minns fel begärde arbetsförmedling 15 arna i länet att få 16 nya tjänster. Det var inget högt ställt krav, men de fick bara en ny tjänst.

Herr talman! Får jag beträffande frågan om antalet tjänstemän till arbetsförmedlingarna inom Gävleborgs län påminna om att enligt det budgetförslag som nu ligger i riksdagen tillskjuts arbetsmarknadsverket 225 nya tjänster. Bertil Måbrink känner väl till att fördelningen av dessa tjänster sker inom verket. Vad gör regeringen för att på lång sikt rätta till arbetsmarknadssituationen? frågar Bertil Måbrink. Det är naturligtvis mera grundläggande frågor som Bertil Måbrink då tar upp. Får jag erinra om att den ekonomiska politik som regeringen fört lagt grunden för en offensiv näringspolitik. Vi kan i dag se att en förbättring av handelsbalansen är på väg, och vi kan se att en större optimism skönjes i en del sektorer av näringslivet. Det är sådana här åtgärder jag tror är av vital betydelse för att vi skall kunna öka utbudet av arbetsplatser även i Gävleborgs län. Exempelvis det ”småföretagarpaket” som antogs av riksdagen före jul har stor beydelse för strävandena att skapa nya arbetsplatser i Gävleborgs län.
Herr talman! Det skall gudarna veta att man för en offensiv näringspolitik. Man skjutsar ut miljardbelopp till storföretagen utan urskillning, Rolf Wirtén. Resultatet blir en ökad s.k. strukturrationalisering med ökad arbetslöshet och utslagning. Se vilket resultatet av denna offensiva näringspolitik har blivit i Gävleborgs län, där vi har järn, stål, papper och massa! Ta dets.k. utbildningsbidraget som exempel, Rolf Wirtén! Sandvikens järnverk har fått flera miljoner, samtidigt som företaget för 1977 redovisade en vinst som var 150 miljoner större än 1976 eller nära 500 miljoner. Detta företag har alltså fått flera miljoner i utbildningsbidrag. När man frågar Sandvikens järnverk om företaget skulle ha permitterat folk om det inte hade fått något utbildningsbidrag, så blir svaret: Nej, naturligtvis inte, men när nu regeringen är så generös och pytsar ut pengar på det här sättet, så tar vi förstås emot. Detta ka: ute vara en vettig politik. Varför inte i stället använda dessa resurser för att hjälpa kommuner och landsting, som inte kan klara en massa angelägna behov. Det skulle i sin tur ge sysselsättningstillfällen.
Herr talman! Bertil Måbrink överraskar mig verkligen. Av det senaste inlägget verkar det som om Bertil Måbrink skulle vara en av de få här i riksdagen som tar avstånd från en aktiv arbetsmarknadspolitik. Här talar Bertil Måbrink på ett närmast vanvördigt sätt om hur man skjutsar ut pengar för att hjälpa människor i arbetslöshet. Jag tror att det finns anledning för herr Måbrink att betänka dessa ord litet grand innan de upprepas. Nr 104 Jag vill också säga att när det gäller utbildningsåtgärder är det inte fråga om Torsdagen den några kortsiktiga saker. Tvärtom. De sker för att hjälpa människor i en svår 30 mars 1978 situation, att ge dem en utbildning som de kan ha användning för längre fram i en bättre konjunktursituation. Även detta är långsiktiga åtgärder, Bertil Om ökade kom
Herr talman! Jag kan hålla med om detta, Rolf Wirtén. Men man kan inte gå på utbildning i hela sitt liv. Vilka är alternativen? Vad skall de sysselsättas med efter utbildningen? Det är detta som inte bara jag utan alla de tusentals arbetslösa vill ha svar på. Jag uttalade mig inte vanvördigt om arbetsmarknadspolitiken, men jag kan inte vara överens med Rolf Wirtén om att den skall bedrivas på det sätt som ni gör i dag. Den formen av arbetsmarknadspolitik accepterar jag inte. Som jag sagt kastar man där urskillningslöst ut miljardbelopp till storföretagen. Hitintills har det lett till en enda sak, nämligen ökad utslagning och arbetslöshet samt ökad kapitalexport. Det kan man inte komma ifrån. Det är resultatet hittills, och det ger inga nya sysselsättningstillfällen. Det kan väl ändå inte vara en framsynt sysselsättningspolitik.
Herr talman! Jag konstaterar allra sist att Bertil Måbrink icke har kunnat presentera en arbetsmarknadspolitik som skulle vara mer effektiv än den jag talar för här i dag.
Herr talman! Jag har bara kort tid till förfogande. När det gäller statliga bidrag och statliga subventioner till företagen har jag sagt att så här får det inte gå till. Man måste ha vissa krav när man skall sätta in pengar i de privata företagen. Samtidigt har jag pekat på att bostadsbyggandet släpar efter liksom åldringsvården, hälsovården, trafiken och miljön. Kommunerna och landstingen kan inte klara detta därför att de inte får tillräckliga medel från staten. Använd i stället till dessa ändamål mera av de pengar man nu slussar ut till storföretagen!

329, och anförde: | Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ | till att ytterligare arbetsmarknadspolitiskt betingade kommunala industribeställningar kan läggas ut. 17 Regeringen har icke ansett sig kunna biträda detta förslag. Anledningen är främst att regeringen sedan en tid tillbaka överlägger med landets kommuner om den kommunala utgiftssituationen. Jag är därför inte beredd att ta några initiativ av det slag som herr Fågelsbo efterlyser.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för att jag har fått min fråga besvarad. Men samtidigt vill jag säga att jag inte är helt nöjd med svaret. Arbetsmarknadsministern åberopar den kommunala utgiftssituationen. Vi vet att regeringen och arbetsmarknadsdepartementet har vidtagit föredömliga åtgärder för att hålla arbetslöshetssiffrorna nere och undvika friställningar. Man har då lagt ut denna kommunala industribeställning eller rättare sagt lämnat ett visst anslag. Dessutom har man lämnat den s.k. 25-kronan, som gått till utbildning.

Vi vet att de regionala liksom de centrala myndigheterna har tillstyrkt detta förslag. Arbetsmarknadsministern säger att den kommunala utgiftssituationen är anledningen till att regeringen nu inte anser sig kunna biträda förslaget. Ja, då får man väl köra med 2S-kronan i stället. Men för företag och för anställda måste det väl i alla fall vara mer stimulerande att vara med direkt i produktionen. Relativt sett är inte detta något stort belopp. Det är dock beklagligt att regeringen och arbetsmarknadsministern har intagit denna ståndpunkt. Om regeringen hade biträtt förslaget, skulle vi i många mindre företag ha kunnat inbespara 25-kronan.
Herr talman! Jag noterar att Anton Fågelsbo värdesätter de åtgärder som regeringen har vidtagit för att hålla sysselsättningen uppe. En rad insatser har gjorts. Anton Fågelsbo kanske väl mycket poängterade just 2S-kronan. Den är ett värdefullt instrument — det är vi överens om — men också många andra insatser har gjorts för att hålla sysselsättningen uppe. Får jag exemplifiera detta med att framhålla att staten har givits möjligheter att lägga ut industribeställningar. Det rör sig om rätt stora belopp. I de två paket som senast presenterades för riksdagen har vi sammantaget lagt ut 400 milj.kr. för denna åtgärd. Låt mig även påminna om beredskapsarbetena. Stora belopp går ut för att hålla sysselsättningen uppe med hjälp av dem — I miljard kronor ungefär. En serie av åtgärder har alltså vidtagits med tanke på Just detta speciella instrument som Anton Fågelsbo har frågat om har regeringen inte tagit bort såsom ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Vi är väl medvetna om att också det instrumentet är användbart. Vid en lämpligare tidpunkt kan det återkomma. Det är en sak som i så fall får prövas då.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern slutade med att säga att detta instrument kan återkomma vid en lämpligare tidpunkt. Jag hoppas förstås att vi skall slippa hamna i det läget och i stället få bättre arbetsmöjligheter. Om man någon gång skulle lägga ut kommunala beställningar, borde det väl ske nu. Arbetsmarknadsministern säger att staten lägger ut beställningar. Ja, det är gott och väl, men det finns företag som har fått sådana här beställningar. De har passerat genom alla myndigheter fram till regeringen i detta fall. Att i en handvändning sadla om är inte så lätt för dem. Om det någon gång vore aktuellt att tänka om i denna fråga, är tidpunkten inne nu.

Herr talman! ”Ett genomgående drag i kritiken av skolan är att den — till skillnad från förr — producerar halvbildade medelmåttor med betydande kunskapsbrister och att skolan medvetet undviker att satsa på begåvningarna.” Detta är ett citat ur ett anförande av utbildningsdepartementets statssekreterare. Om man nu i departementets ledning har den uppfattningen, så har jag väldigt svårt att förstå, varför man samtidigt skär ned det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet. Det är ju genom forskning och utvecklingsarbete som vi undan för undan skall nå en bättre skola. Nu är förmodligen en bra skola något helt annat för statsrådet Mogård och hennes statssekreterare än för de flesta andra, och därpå kan nedskärningen på detta konto bero. Jag är glad att utskottet pekat på vikten av att detta anslag tillföres resurser, så att kommande budgetårs nedskärning — f. ö. den första i detta anslags historia, dvs. sedan 1962 — blir ett enda undantag. Jag känner som företrädare för pedagogiska nämnden inom skolöverstyrelsen ett behov av att göra några kommentarer till nedskärningen, så att ingen tror att den nämnd som har ansvaret för verksamheten skulle vara nöjd med det givna anslaget. När nämnden anser sig behöva 49 miljoner för att genomföra sina projekt och får 36 miljoner så betyder det inte bara en nedskärning av antalet projekt utan också risk för friställande av forskande personal. Planeringen för 32 nya projekt måste t.ex. skäras ned till 20. Som skäl till oförändrat anslag anför föredraganden att hon vill göra en översyn av skolforskningen. ”Därvid skall frågan om i vilken utsträckning lärarnas egna initiativ till försök och utveckling av nya arbetsmetoder främjas av den nuvarande uppläggningen av FoU-verksamheten.” Detta citat ur föredragandens skrivning visar att statsrådet inte vet något om de pedagogiska utvecklingsblocken i ett tiotal kommuner och inte heller något om hur projekt läggs ut i skolor f. ö. Jag vill föreslå att departementets ledning gör ett besök i några av dessa utvecklingsblock eller i andra kommuner där projekt finns. Då kommer den också att begripa att vad som skall göras är redan gjort. Det är alltså andra bevekelsegrunder och mera politiska som ligger bakom. Det bör påpekas att redan 1975 föreslog fru Mogård som enskild riksdagsledamot precis samma åtgärder i motion 816. Då skrev utskottet följande: ”Utskottet anser att det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet redan redovisas på ett fullt tillfredsställande sätt. Pedagogiska nämndens kommande verksamhetsberättelse innehåller enligt vad utskottet inhämtat bl.a. nämndens synpunkter på hur vissa utbildningsfrågor bör utvärderas inom områden där det visat sig att inriktningen eventuellt bör ändras — detta som ett direkt resultat av projektarbete.

För information, diskussion och resultatspridning ges ut ett antal publikationer, dels löpande informationsblad och årliga kataloger, dels särskilda projektredovisningar. Slutligen kan nämnas att symposier och konferenser om pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete anordnas i samma syfte. Utskottet finner det överflödigt med den av motionärerna begärda resultatredovisningen, parallellt med här nämnda rapportering, och avstyrker motionen 1975:816 yrkandet 1.” Det är ganska intressant att peka på att i utskottet fanns då bara två reservanter — båda moderater. När nu fru Mogård återkommer med ungefär samma krav men med en annan status än motionärs, svänger utskottet helt om och håller med. Jag föreställer mig att utskottet stöder detta på det ekonomiska läget, men det står inget om detta. Själv kan jag bara acceptera förslaget med hänvisning till ekonomin. Däremot är det omöjligt att acceptera detta som företrädare för pedagogiska nämnden, eftersom behovet av pedagogiskt FoU-arbete är mycket stort. Jag litar alltså på att detta stopp i enlighet med utskottets skrivning bara är en engångsföreteelse. Typiskt nog inträffade det för första gången under en borgerlig regering med två utbildningsministrar, som under hela hösten inte kunde klämma in en enda liten stund i sina almanackor för att ta emot pedagogiska nämndens och SÖ:s representanter i samband med överlämnandet av nämndens verksamhetsberättelse. Den information som kunnat ske den vägen hade mot bakgrund av vad jag nyss sagt om bristande kunskap på detta område säkerligen varit välbehövlig. Av de tomma statsrådsbänkarna att döma tycks intresset och almanackan inte ha räckt till i dag heller. Men om nu statsrådet till varje pris vill ha en översyn — vilket pedagogiska nämnden ingalunda har anledning att rädas för — så finns det andra delar att titta på. Det hänger samman med de 750 000 som nu plötsligt utan någon koppling till SÖ:s utvecklingsarbete skall gå till länsskolnämnderna. Decentralisering i all ära, men nog måste det väl i alla fall finnas en planering för hur de fem länsskolnämnderna skall använda pengarna på ett för samhället som helhet ekonomiskt riktigt sätt. Följden av detta spridande av pengar utan gemensam planering blir ju, att alla fem nämnderna kan satsa medlen på exakt samma undersökningar eller försöksverksamhet. Man vinner alltså erfarenhet i en fråga i stället för i fem! Jag är nog för decentralisering av den här typen, men det får ändå ske under krav på viss effektivitet, speciellt som det gäller snålt tilltagna medel. För övrigt borde väl pengarna i stället liksom de tidigare SÅS-pengarna ha decentraliserats ytterligare, dvs. till kommunerna. Sammanfattningsvis är det tydligen så, att pedagogiska nämndens nya inriktning av forskningsoch utvecklingsarbetet mot sociala faktorer och med prioritering av områdena specialundervisning, förskola och vuxenutbildning inte passar in i den borgerliga utbildningspolitiken. FoU-arbetet är något av utbildningens väckarklocka, vilket bl.a. det sociologiska projektet i sex av våra kommuner och med pengar från pedagogiska nämnden tydligt visar. Den signalen talar om social segregation i skolan och borde följas av åtgärder mot denna. I stället vill nu föredragande statsrådet åtgärda väckarklockan — förmodligen för att den inte skall avslöja att skolan trots allt satsar alldeles för litet på de svaga. Jag noterar till sist, herr talman, än en gång att utskottets skrivning ändå ger hopp om en ljusnande framtid för det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet. I en kärv ekonomi och med en utbildningskonservativ regering kan man kanske inte begära mera.

Herr talman! Jag känner det angeläget att lämna några synpunkter till punkten 3 i utskottets betänkande. Vid länsskolnämnderna finns sedan 1969 s.k. ANT-kontaktpersoner — ANT står för alkohol, narkotika och tobak. Innevarande budgetår finns särskilda medel avsatta för denna verksamhet, och det är första gången i denna verksamhets historia. Men i regeringens budgetförslag för 1978/79 är det särskilda anslaget struket. Tillsammans med Elver Jonsson har jag motionerat om att åtgärder skall vidtas som säkrar och utvecklar den resurs som ANT-kontaktverksamheten vid länsskolnämnderna utgör. Det är mycket angeläget, då särskilda medel ej kommer att utgå. Jag har också interpellerat statsrådet Mogård i frågan. Det väsentliga skälet till att anslaget — det är så pass blygsamt som 240 000 kr. — strukits är det statsfinansiella läget. Andra skäl som förebärs är att den förebyggande verksamheten mot bruk och missbruk av stimulantia ökas på andra sektorer. Utbildningsutskottet har accepterat vad som sägs i propositionen, och jag har heller inget annat yrkande. Utskottet förutsätter dock att länsskolnämnderna finner utrymme för fortsatt verksamhet med ANT-kontaktpersoner. Jag citerar ur betänkandet s. 8: ”Utskottet anser att riksdagen i nuvarande ekonomiska läge bör godta förslaget i budgetpropositionen att inga särskilda medel skall anvisas för länsskolnämndernas ANT-kontaktverksamhet. Utskottet förutsätter att länsskolnämnderna kan fortsätta att bedriva ANT-verksamhet. Nämnderna bör som skedde före innevarande budgetår kunna betala ANT-verksamhet med medel från sina expertanslag utan att någon särskild summa avsätts just för detta ändamål.” Det är en klar markering, tycker jag, till förmån för ANT-verksamheten, och jag vill instämma i och understryka den markering som finns i utskottets skrivning. Jag föreställer mig också att det var med viss vånda som utskottet släppte ifrån sig det här ärendet utan att göra den justering anslagsmässigt som begärts i en centermotion. Avslutningsvis, herr talman, vill jag betona att det är absolut nödvändigt Nr 104 att i det framtida budgetarbetet ge ekonomiska förutsättningar som säkrar Torsdagen den och utvecklar den resurs som ANT-kontaktpersonerna vid länsskolnämn 30 mars 1978 derna utgör.

Herr talman! Jag vill ytterligare uttrycka min tacksamhet för dessa ord från Bengt Wiklund. Hans uttalande understryker ju att utskottet ändå står på rätt sida i den här frågan.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden väcktes en socialdemokratisk motion, vari föreslås att priset för tippning skulle höjas med 10 öre per rad. Förslaget var motiverat dels med att det var en anpassning till prisutvecklingen, dels och framför allt med att det var en möjlighet att förstärka statsbudgetens inkomstsida i ett läge där de stora budgetunderskotten började närma sig katastrofala belopp. Förslaget i motionen var tekniskt så konstruerat att den s.k. radskatten på Söre fördubblades, medan den kvarvarande femöringen fördelades med 4 öre till vinnarna och 1 öre till Tipstjänsts omkostnader. Enligt gällande regler är radskatten en ren skatt som oavkortat tillfaller staten. Återstoden av insatsen fördelas mellan vinnarna och Tipstjänst med ungefär hälften på vardera. Av Tipstjänsts andel blir en stor del vinst som också tillfaller staten. föreslogs innebär att vinnarnas andel av den totala insatsen skulle bli praktiskt taget oförändrad mot nuläget. Vid ett oförändrat antal tippade rader skulle staten få mellan 115 och 120 milj.kr. mer i intäkter, medan tipparna skulle få 60 milj.kr. i ökade vinster. I den proposition som senare i mars kommit till riksdagen anmäler regeringen att Tipstjänst kommer att höja radpriset till samma nivå som föreslagits i motionen. Samtidigt vill dock regeringen ändra fördelningsprinciperna genom att slopa den egentliga skattedelen, dvs. den S-öriga radskatten. Den totala radavgiften föreslås i stället fördelad med lika delar på vinnarna och Tipstjänst. Sedan vinstskatt utgått på vinnarnas andel skulle kvarstå ca 39 26 av insatsen. Detta är ungefär 3,5 96 mer än i nuläget. Regeringen har i propositionen inte lämnat några förklaringar till att man i detta urusla statsfinansiella läge anser att de som spelar på tips behöver skattelättnader, när man f. ö. kräver uppoffringar av landets invånare. Inte trodde jag att spelarna tillhörde de utsatta grupper som bäst behöver lättnader. Men så blir det i praktiken. Medan man i den socialdemokratiska motionen föreslog att staten av det ökade radpriset skulle få 115-120 milj.kr. och spelarna ca 60 milj.kr. vill regeringen svänga dessa siffror så att spelarna får den stora delen och staten den lilla, med ungefär samma sifferfördelning. Det innebär ca 55 miljoner mindre till statskassan i förhållande till den socialdemokratiska motionens förslag. Procentuellt betyder det, som jag påpekat förut, att man höjer vinstandelen från drygt 35 96 till 39 96. Vi har många gånger anklagat regeringen för att lägga åtstramningarna resp. lättnaderna på fel ställe, och jag vågar påstå att dagens regeringsförslag är ännu ett bevis på en dylik felplacering. Utskottsmajoriteten försöker nu förklara vad det konstiga regeringsförslaget beror på. Man har fått en uppgift att vid radprishöjningar inträffar något slags köpmotstånd som gör att antalet tippade rader går ned och att det socialdemokratiska motionsförslaget, om det genomförs, kommer att sänka antalet tippade rader så att statsverket inte får mer pengar för det. Logiken skulle enligt mitt förmenande då kräva att samma radprishöjning — det föreslås ju samma radprishöjning i propositionen — skulle leda till samma köpmotstånd. Skulle detta inträffa, kommer staten med propositionens förslag att få in 30 milj.kr. mindre än vad som flyter in i dag. Då kan man fråga sig vad ändringsförslaget i propositionen skall tjäna till. Utskottsmajoriteten anser att man hittat lösningen för att förhindra köpmotståndet. Man menar att om andelen som delas ut i vinst ökas något kommer folk att tippa lika mycket som förut. Vi reservanter menar att detta bara är ett obestyrkt påstående. Att en höjning av vinsterna med någon enstaka procent skulle öka intresset så kolossalt att man i fortsättningen tippar mer, tror vi inte på. Vad vi tror är i stället att det är de stora vinsterna som kan påverka intresset för tippning, och då blir det fråga om var taket skall ligga. Det är det som är avgörande. Även reservanternas förslag ger utrymme för höjningar av det taket. F. ö. har vi den bestämda uppfattningen att det förmodligen inte blir någon nedgång i tippningen även med oförändrad vinstutdelning. Och skulle det bli en nedgång, blir den tämligen kortvarig. Såvitt vi kan förstå har utskottsmajoriteten inte anfört några bevis för sin teori, utan jag ser det så att utskottsmajoriteten är beredd att avstå 50-60 milj.kr. om året av prestigeskäl, därför att en proposition ju aldrig kan tänkas vara lik en motion som avgivits från motståndarhåll. Reservanterna har också pekat på en fråga av mera principiell natur. Genom att slopa radskatten avhänder sig riksdagen en del av beskattningsrätten, som i stället överförs till regeringen och ett statligt bolag, så att delar av en skatt förvandlas till bolagsvinster hos AB Tipstjänst. Vi anser att detta är att gå i bakvänd ordning. Beskattningsandelen, som behärskas av riksdagen, borde i stället ha ökat. I övriga monopolföretag där skatt ligger på varan som en betydande del har man varit angelägen om att behålla skatterätten hos riksdagen. Detta är en linje som skatteutskottet alltid har stött tidigare. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Bo Lundgren erkänner att det inte finns någon utredning eller något annat som visar att det blir ett annat förhållande om man ökar vinstchanserna med 3,5 96 utan att göra någonting vid taket. Det är alltså en obestyrkt tro att just de här marknadsföringsåtgärderna skulle innebära att det inte blir samma köpmotstånd vid de olika förslagen. Bo Lundgren talar om sannolikt och inte sannolikt, och det är jämnt upp vad det rör sig om. Då är frågeställningen: Är det mer sannolikt att socialdemokraternas förslag drar in mer pengar till statsverket? Det ger ändå 5 milj.kr. mer vid en sänkning av radantalet, så att vi får in lika mycket i insatspengar som förut. Men vid samma sänkning av radantalet — dvs. om köpmotståndet sätter in precis på samma sätt — och med propositionens förslag kommer staten att förlora 30 milj.kr. Då litar Bo Lundgren helt på att just marknadsföringsåtgärderna skall göra att människorna håller på och tippar i samma omfattning. En som förut fått 20 kr. i vinst beräknas i fortsättningen få 23 kr. i vinst, och en som fått I 000 kr. kan beräknas få någon 50-lapp mer i vinst. Detta skulle alltså göra att man var beredd att fortsätta tippa. Nej, det som påverkar här är hur stor maximisumma man kan få. Och där finns det ingen skillnad mellan det förslag som regeringen lagt och som majoriteten tillstyrkt och det förslag som reservanterna förordar. Det är samma maximibelopp i båda fallen. Bo Lundgren medger sedan att man nu kommit i fatt den sänkning som skedde 1975. Ja, det kan bli en nedgång, men den blir temporär, säger vi — om den blir ett halvår eller ett år vet vi inte. Det kanske inte blir någon nedgång alls. Men den blir lika för båda förslagen — det är det jag vill slå fast. Och då kostar regeringens förslag statsverket 35 milj.kr. mer.

Herr talman! Det finns anledning tro att de marknadsföringsåtgärder man tvingas sätta in kommer att bli så dyrbara att man inte får ut någonting extra av dem. Om det är meningen att man skall satsa på marknadsföring bara för att få några kronor mer i vinst utan att få ett högre maximibelopp, tror jag att dessa marknadsföringsåtgärder kommer att kosta ungefär lika mycket som de smakar — precis som många andra förslag från regeringen säkerligen också kommer att göra. Bo Lundgren och jag är överens om att vi inte med säkerhet vet hur utvecklingen blir, men vi vet att om köpmotståndet är lika stort vid båda de föreslagna åtgärderna, så kommer motionens förslag att ge statsverket 35 milj.kr. mera i inkomster.

Herr talman! Bo Lundgren vet ingenting om det köpmotstånd som kommer att inträffa vare sig man stannar för propositionens förslag eller för motionens förslag. Bo Lundgrens resonemang bygger på lösa antaganden att man skall rädda det hela med marknadsföringsåtgärder, och för det ändamålet är man beredd att avstå 35 milj.kr.

Herr talman! Utöver det som Bo Lundgren har sagt och som utgör ett fullständigt försvar för propositionen och utskottsbetänkandet skulle jag bara vilja ta upp en sak. Herr Wärnberg ville göra gällande att regeringsförslaget skulle innebära någon sorts underlig politik, där man beviljade lättnader till dem som minst behövde lättnader — till tippare. Jag trodde för min del att det skulle vara svårt att göra det här ärendet till en ideologisk fråga, men det vill ju herr Wärnberg.

Spelar man på trav och galopp är procentsatserna ännu högre. När staten beviljar lotteritillstånd av sedvanligt slag krävs att ungefär 45-50 96 skall gå tillbaka till dem som köper lotter i form av vinst. Man skulle kunna tänka sig att svenska folket lever i den tron att staten har det kravet på den s.k. marknadsföringen av lotterier att det skall finnas en viss säkerhet för att ungefär en sådan procentsats går tillbaka till lottköparna. Det finns anledning att fästa uppmärksamheten på de skillnader som jag nu pekat på. Det finns skäl att göra jämförelser med andra spelformer. Om herr Wärnberg menar att man tjänar så mycket pengar på att höja skattesatserna på tips borde det vara mycket rimligare att motionera om en kraftig höjning av skatten på penninglotter och på travoch galoppspel. Det borde komma i första rummet. Om man tror att människorna när de väljer olika spelformer är alldeles okänsliga för vad det är för skatteuttag på olika spel, så borde det ligga nära till hands att göra så. Även med hänsyn till statsfinansiella synpunkter har jag anledning att göra de påpekanden som jag nu gjort. Man kan ju inte utgå ifrån att tippare är stendumma och inte märker att det socialdemokratiska förslaget skulle innebära en ytterligare försämring för dem. Man kan inte utgå ifrån att de inte väljer att spela i andra former eller att köpa penninglotter. Eftersom jag har den uppfattningen att folk inte är stendumma tror jag att det ligger mycket i detta att om man höjer radpriset och ytterligare försämrar villkoren, så kommer det att bli en dålig utveckling. De statsfinansiella konsekvenserna kommer med reservationens uppläggning att bli negativa. Staten kommer att få in mindre pengar, och det var ju inte det som var meningen.
Herr talman! Även handelsministern gör ett kategoriskt uttalande: Det kommer att bli sämre. Vad bygger handelsministern det påståendet på? Varför inte i propositionen tala om vad man bygger på? Varför bara avge en proposition, där man föreslår detta? Sedan vill handelsministern föra in ett ideologiskt resonemang. Han säger att eftersom andra lotterier belastas med 45 till 50 96 skatt borde det vara fallet också med tipset. Jag ber att få påpeka att det socialdemokratiska förslaget inte innebär några skattehöjningar utan att man skall ge tipparna i stort sett oförändrad utdelning i förhållande till i dag. Handelsministern vill däremot avskaffa den enda form av skatt som finns för raderna. Det är det jag menar: Handelsministern vill ge just tipparna en skattelättnad I förhållande till nuläget därför att tipset i dag kanske ger en sämre utdelning än penninglotteriet och andra lotterier. Varför inte då ta itu med de enarmade banditerna, där utdelningen är 75 till 80 ?6? Är det någonting att längta efter att ha så stor utdelning? Det är inte utdelningen som sådan som avgör om ett spel är moraliskt högtstående eller inte. Spelet arrangeras dels därför att spelarna tycker om det, dels för att ge staten pengar. Det finns i det här fallet ingen anledning att sänka en skatt som skattebetalarna redan har accepterat. Det är en sådan sänkning handelsministern vill göra, och det är det jag protesterar emot.
Herr talman! Jag har den uppfattningen att all rimlighet talar för att om man höjer radpriset kommer detta att negativt påverka antalet rader, om man inte vidtar någon åtgärd för att motverka det, nämligen en ändring av själva skattesatsen. Herr Wärnbergs förutsättning att tippare är så dumma att skattesatsen inte spelar någon roll — det är ju det herr Wärnberg säger — är på gränsen till att vara väl arrogant mot vanligt folk. Vi måste här, herr talman, ta hänsyn till tipparnas bedömning av vad de har för alternativ, och den bedömningen påverkas förvisso av skattesatsen. Vad sedan gäller skattesatserna är det faktiskt på det sättet — åtminstone enligt de beräkningar vi har låtit göra och som Tipstjänst har gjort — att ett genomförande av förslaget i den socialdemokratiska reservationen innebär en skatteskärpning för tipparna. Den nuvarande situationen blir alltså försämrad enligt det förslaget under det att min proposition innebär förbättring med ett par procentenheter. Däremot är det inte på det viset som herr Wärnberg säger att majoritetens förslag är att man skall avskaffa alla skatter på tips. Det finns kvar en sedvanlig vinstskatt, och dessutom inlevereras bolagets överskott till staten. Får jag upprepa, herr talman, att om man nu tror att spelintresset är helt oberoende av skattesatsen borde det väl, ur jämlikhetssynvinkel och kanske en del andra synvinklar, vara rimligt att ge sig på de spelformer som f. n. är så klart mycket gynnsammare för spelare än tipset är.
Herr talman! Jag har mig veterligt inte diskuterat tipparnas intelligensnivå. Påståendet att tipparna är stendumma får verkligen stå för handelsministerns egen räkning; jag har inte sagt det. Jag har sagt att skatten f. n. är så och så hög, och den blir ungefär lika hög enligt förslaget i den socialdemokratiska motionen. Jag medger att det blir en försämring med några tiondels procent, men det är så litet att det knappast kommer att synas. Sedan sade handelsministern att all rimlighet talar för att höjer man radpriset så går omsättningen ned. Detta är till att börja med ett obestyrkt påstående. Omsättningen gick ned när vi höjde radpriset 1975, men den har sedan gått upp så att den 1977 hade gått långt förbi den nivå den hade före höjningen. Men även om jag skulle acceptera detta påstående, så är det inte något argument. Omsättningen sjunker i så fall precis lika mycket om man genomför handelsministerns eget förslag. Handelsministern har nämligen föreslagit precis samma höjning av radpriset som vi. Han försöker klara sig med att säga att om vinnarna får tillbaka 3,5 96 mera så kommer det inte att bli någon nedgång i omsättningen. Det är ett ganska häpnadsväckande påstående. Och man kan inte rädda sig med att säga att marknadsföringsåtgärder kommer att lösa problemet. Det är ännu mera obestyrkt.

Herr talman! Jag vill begagna detta tillfälle till att något utveckla min syn på den svenska insjöfarten och på olika åtgärder för att främja dess bestånd och utveckling. För tre och en halv månad sedan behandlades i riksdagen propositionen om ett nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna. Om införandet av detta system rådde allmän enighet. I anslutning till trafikpolitiska utredningens delbetänkande ” Åtgärder för att främja godstrafiken på Vänern och Mälaren” behandlades i propositionen även frågan om kanalavgifterna i Trollhätte och Södertälje kanal. Denna fråga kom i hög grad att prägla riksdagsdebatten. Bakgrunden var följande. Trafikpolitiska utredningen hade föreslagit att de särskilda passageavgifterna i Trollhätte och Södertälje kanal skulle slopas för att främja godstrafiken på Vänern och Mälaren. Jag hade och har alltjämt stor sympati för en sådan åtgärd. Efter remissbehandling och en samlad bedömning av det nya systemet för de statliga sjöfartsavgifterna förordades i propositionen en reducering av de särskilda kanalavgifterna till ungefär hälften i Trollhätte kanal och en något mindre reducering i Södertälje kanal. I propositionen betonades särskilt att det ”nw” inte fanns skäl att gå så långt som trafikpolitiska utredningen föreslog. Detta innebar att man i propositionen tog ett första steg på vägen mot slopande av kanalavgifterna. Ordet ”nu” uppmärksammades också av trafikutskottet och låg till grund för det ställningstagande utskottsmajoriteten gjorde, vilket Rolf Sellgren mycket vältaligt påpekade i den förra riksdagsdebatten. Bakgrunden till att vi i höstas inte kunde gå längre redogjorde jag ingående för i den debatten. Vidare anmäldes att avgiftsuttaget i kanalerna t. v. inte skulle påverkas av kapitalkostnaderna för gjorda investeringar i kanalerna. Såväl utskottet som riksdagen godkände de i propositionen förordade riktlinjerna. Den reservation som hade fogats till utskottsbetänkandet avvisades. Under den allmänna motionstiden i år har i några motioner ånyo yrkats att de speciella kanalavgifterna helt slopas och att det därav följande inkomstbortfallet kompenseras genom att en högre avgift tas ut på importerad olja. I likhet med vad som var fallet vid förra utskottsbehandlingen har dessa motioner resulterat i en reservation till utskottsbetänkandet. I samband med riksdagsbehandlingen för några månader sedan redogjorde jag ingående för de överväganden som låg bakom de ställningstaganden som kom till uttryck i propositionen. Jag kunde då konstatera att omfattande åtgärder föreslogs för att främja Mälaroch Vänertrafiken. Kanalavgifterna reducerades främst för det högvärdiga godset. Den lokala fyravgiften med dennas avståndstillägg slopades helt. Lotsavgifterna hölls oförändrade, vilket särskilt gynnade hamnar med långa infartsleder. Kapitalkostnaderna skulle t. v. inte påverka avgiftsuttaget i kanalerna. De åtgärder som vidtogs för Väneroch Mälartrafiken var i huvudsak betingade av regionalpolitiska skäl. De taxesänkningar som genomfördes vid årsskiftet var också av generell art. I den förra riksdagsdebatten underströk jag att det dessutom fanns möjlighet för berörda myndigheter att ge rabatter. Regeringen har i dag medgett Vattenfall att sätta ned avgifterna ytterligare i Trollhätte kanal. I kompensation för det inkomstbortfall som kan följa av rabatteringen på kort sikt får Vattenfall 250 000 kr. för innevarande budgetår, vilket i princip motsvarar 1 milj.kr. per år. Härmed ges möjlighet för kanaltrafiken att bättre kunna konkurrera om transporter som nu eljest möjligen skulle gå på landsväg. Jag tänker här i första hand på oljetransporter till södra delen av Vänern, där konkurrensen mellan kanaloch landsvägstransporter är särskilt hård. Även när det gäller det inrikes torrlastgodset — exempelvis flis — bör genom riktade rabatter transporter på kanalen kunna stimuleras. Den ram för rabatterna som regeringen gett möjliggör ytterligare nedsättningar av avgifterna, något som avses ge kanalen en ökad trafik. Jag skall också nämna några ord om Maälartrafiken. Även här finns möjlighet att medge rabatter om det ligger i kanalförvaltningens ekonomiska intressen. Jag vill emellertid betona att de speciella passageavgifterna i Södertälje kanal är förhållandevis låga f.n. och upplevs också så av trafikanterna. Däremot upplevs lotsavgifterna i Mälartrafiken som höga, trots att dessa medvetet hållits nere under en följd av år. Skälet härför är att fartyg som går in i Mälaren med lots får betala avgift för två lotsleder. Enligt vad jag erfarit avser sjöfartsverket att fr.o.m. halvårsskiftet i år ta ut avgift som om det vore endast en lotsled. Detta betyder en genomgående taxa och innebär att för de fartyg som nyttjar lots lotsavgifterna sänks med mellan 15 och 20 96. Fördelen med en sådan åtgärd är — förutom att den minskar kostnadsbelastningen på Mälartrafiken — att den leder till en ökad lotsningsbenägenhet och därmed ökad sjösäkerhet på Mälaren. Jag sade i den förra riksdagsdebatten att vi från kommunikationsdepartementets sida noggrant skulle följa utvecklingen av trafiken på Vänern och Mälaren. De åtgärder som jag nu redogjort för har vidtagits efter kontakter med företrädare för trafikoch hamnintressenterna i Vänern och Mälaren. Syftet har härvid varit att sätta in åtgärderna på sådana områden där största möjliga effekter uppnås för trafikanterna. Jag är övertygad om att så också kommer att ske. Jag vill avslutningsvis framhålla att jag tidigare i kammaren sagt att jag varit angelägen att så snabbt som möjligt genomföra positiva åtgärder för kanaltrafiken. Så har också skeu. Jag har också sagt att den dag det finns ett bättre och mera allsidigt underlag kan det finnas skäl att gå längre. 1978 har jag också velat betrakta som ett prövoår. Väneroch Mälartrafiken måste ses i ett sammanhang. När det gäller Södertälje kanal kompliceras frågan genom den kommunägda Hammarbyslussen. De överväganden som behöver göras anser jag skall kunna ske under år 1978, och jag har för avsikt att innan året är slut komma med förslag till riksdagen som innebär att insjöhamnarna i avgiftshänseende fr.o.m. 1979 fullt ut skall jämställas med kusthamnarna. Jag kommer då också att redovisa hur bortfallet av kanalavgiften bör kompenseras med höjning av andra sjöfartsavgifter, så att den samhällsekonomiska effekten blir så positiv som möjligt. Dessa mina förslag har jag diskuterat med regeringen, som helt ställer sig bakom de av mig föreslagna åtgärderna. De åtgärder som vi redan nu vidtar är således temporära och syftar till att — under den förhållandevis korta period som återstår tills kanalavgifterna helt slopas — säkra de nuvarande kanaltransporterna och bädda för en positiv utveckling av insjöfarten. Som ni alla vet är det en rad problem som måste få en lösning innan kanalavgifterna helt slopas. Lösningen av dessa kommer naturligen att ta en viss tid. Med hänsyn till att ett förslag skall lämnas före årets slut är den tidsplan vi nu arbetar efter starkt komprimerad och förutsätter ett intensivt arbete inom departementet. Den höga angelägenhetsgrad jag tillmäter frågan är ett uttryck för den vikt regeringen tillmäter kanaltrafik och den inrikes sjöfarten i allmänhet. Låt mig i detta sammanhang säga att det inte torde finnas någon annan metod att i avgiftshänseende få insjötrafiken jämställd med kusttrafik som snabbare leder till målet. Reservanternas förslag, som enbart avser hur intäktsbortfallet skall kompenseras, kräver också det ingående utredningsoch förhandlingsarbete och kan därför inte ge omedelbara kostnadsminskande effekter för trafikanterna. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att vi under loppet av år 1978 stegvis med olika åtgärder främjar utvecklingen av kanaloch insjötrafiken i landet. Åtgärdsförloppet ligger helt i linje med vad som sagts i propositionen, utskottsutlåtandet och i förra riksdagsdebatten. De åtgärder vi vidtagit har varit så långt gående det varit praktiskt möjligt vid de olika tidpunkterna. Den tidsplan vi nu arbetar efter är som nämnts starkt komprimerad, och en tidsfrist för att lösa de speciella problem som föreligger blir behövlig. Men innan årets slut är det dock min bestämda avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om slopande av de särskilda kanalavgifterna och en redovisning av hur intäktsbortfallet skall täckas.

Herr talman! Vår kommunikationsminister har tagit ett nytt och intressant greppi svensk politik. Hans inledningsanförande här i dag, som helt handlade om insjöfartens problem, var en massiv argumentation för bifall till reservationen 4, som är fogad till utskottets betänkande av socialdemokraterna. Vad vi kräver i reservationen 4 och som senare kommer att utvecklas här i debatten av Birger Rosq vist är just att insjöfarten skall jämställas med övrig sjöfart. Herr talman! Jag skall inte uppehålla mig vid den här frågan ytterligare, eftersom Birger Rosqvist senare kommer att tala om just dessa problem. Dagens debatt om kommunikationsdepartementets driftsbudget kommer att i stor utsträckning handla om det svenska vägväsendet. Jag vill därför, herr talman, inledningsvis ge uttryck för den sorg vi alla känner genom den förlust statens vägverk drabbats av genom att dess avhållne och utomordentligt skicklige generaldirektör, Sven-Göran Olhede, den 23 mars för alltid lämnade sin post. Inte minst vi i trafikutskottet, som i vårt arbete så ofta kom i kontakt med Sven-Göran Olhede, skall alltid minnas den beredvillighet han visade oss och med vilken skicklighet och personligt engagemang han företrädde svenskt vägväsende. För att en väghållare skall kunna fullgöra sina uppgifter ändamålsenligt krävs en fastställd vägpolitik. Först då kan en planering ske som kan överföras till rationella handlingsprogram. Medel, som svarar mot dessa program, måste sedan ställas till förfogande, om de angivna vägpolitiska målen skall nås. Dessa uppfattningar har vägverket gett uttryck för i sina petita under senare år.

De avsnitt i propositionen som avsågs utgöra ett program för den framtida vägpolitiken underkändes av ett enhälligt trafikutskott, och riksdagen begärde i skrivelse till regeringen att den snarast skulle återkomma med ett sådant förslag. Så har inte skett, och vi har från socialdemokratiskt håll ånyo krävt att riksdagen måtte begära detta. Under alla år tidigare då frågan behandlats i utskottet och i riksdagen har vi varit fullt ense i denna fråga. Det är därför ytterst beklagligt att denna enighet inte kunde fortsätta i år. Detta är anledningen till att vi tvingas föra fram riksdagens tidigare enhälliga krav i en reservation till det föreliggande betänkandet. Departementschefen anför i budgetpropositionen att utformningen av ett långsiktigt vägpolitiskt program är beroende av vissa övriga ställningstaganden på trafikpolitikens område. Detta kan väl till viss del vara sant, men det är egendomligt att man för fram detta argument nu. Förra året kunde man lägga en proposition, som visserligen underkändes av riksdagen, men då fanns inget behov av någon koppling till trafikpolitiken i övrigt. Utskottsmajoriteten säger nu att ett långsiktigt vägpolitiskt program skall redovisas i en sammanhållen trafikpolitisk proposition. En sådan skulle ha redovisats för riksdagen redan förra hösten, och min fråga till kommunikationsministern blir därför: När kan man vänta sig en, som majoriteten säger, sammanhållen trafikpolitisk proposition och vad kommer den att innehålla? En god standard på vägoch gatunätet är av väsentlig betydelse för landets näringsliv och för de många människor som dagligen, individuellt med personbil eller kollektivt med buss, måste färdas på våra vägar. Vägpolitikens uppgift är att möta de krav som ställs. Inom ramen för tilldelade resurser skall åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerheten, minska vägtrafikens störningar, sänka transportkostnaderna främst i områden där dessa hämmar utvecklingen av näringslivet, utjämna restidsskillnaderna mellan olika regioner i landet och öka tillgängligheten till arbete, service och fritidsaktiviteter för människorna. Vägpolitiken bör därför som minimikrav i varje fall inrymma att nuvarande vägoch väghållningsstandard vidmakthålles — detta inte minst med hänsyn till trafiksäkerheten och till att det kapital som vägnätet utgör måste bevaras. Driftoch byggnadsåtgärder måste utföras i den omfattning som svarar mot den trafikutveckling som trafikpolitiken skapar. Det är också angeläget att på sikt förstärka och belägga de mest trafikerade grusvägarna. grund av kostnadsökningarna att totalanslaget i det närmaste blir realt oförändrat. Den nominella ökningen med ca 400 milj.kr. kan jämföras med den föreslagna ökningen av bensinskatten med 25 öre per liter. Denna skattökning torde tillföra statskassan 1 200 milj.kr. per år, d. v. s. ett nettotillskott på ca 800 milj.kr. Den argumentation som för ett antal år sedan fördes från borgerligt håll om att de medel som tas ut från bilismen också skall gå till vägväsendet lyser nu med sin frånvaro. I verkets petita har i verksamhetsalternativ II — det av verket föreslagna lägsta alternativet — krävts ett anslag uppgående till 4 587 milj.kr. Budgetförslaget ligger alltså 734,1 milj.kr. eller 16 ?» lägre än det alternativ som vägverket anser vara det lägsta. Med hänsyn till det statsfinansiella läge som den borgerliga regeringen försatt landet i har vi från socialdemokratiskt håll i stort sett tvingats acceptera den kraftiga prutning på vägverkets äskande som regeringen gjort i årets budgetförslag. På ett par punkter har vi dock motionsvägen framfört förslag till förändringar i medelstilldelningen för nästkommande budgetår. För det första krävde vi i vår partimotion om ekonomin att anslaget för byggande av statsvägar skulle räknas upp från föreslagna 900 milj.kr. till 950 milj.kr. Bakgrunden till detta krav var dels behovet av att öka den statliga investeringsverksamheten i nuvarande konjunktursituation, dels de angelägna behov som föreligger på vägsidan att tidigarelägga av vägverket föreslagna brobyggnadsprojekt. Detta krav hänför sig till en skrivelse från vägverket i januari månad förra året till kommunikationsministern, i vilken skrivelse vägverket presenterade en lång lista på brobyggnadsprojekt som med relativt snabb planering skulle kunna komma till utförande. Genom att låta uppföra dessa broar i stål skulle man bereda sysselsättning för såväl stålindustrin som varven vid sidan av entreprenadpersonal, då främst byggnadsarbetare. I februari 1977, alltså för mer än ett år sedan, följde jag upp förslaget i riksdagen med en fråga till kommunikationsministern, som i sitt svar den 17 februari meddelade att frågan var föremål för beredning inom regeringen men att besked skulle komma inom en nära framtid. Kommunikationsministern gav vid frågestunden också uttryck för den uppfattningen att det var ett utomordentligt bra och intressant förslag som vägverket presenterat. Tiden gick emellertid och inget hände förrän i oktober, då regeringen tillsatte den s.k. stålbrogruppen inom departementet som skulle utvärdera lämpligheten och konsekvenserna av att bygga vissa vägbroar i stål. När inget hände under förra året, väntade vi oss från socialdemokratisk sida att regeringen i årets budgetproposition skulle anvisa medel för dylika brobyggen. Någon sådan medelsanvisning föreligger emellertid inte,i budgetförslaget, varför vi motionsledes krävde att sådana medel skulle tilldelas vägverket. Detta är alltså bakgrunden till vårt motionskrav att räkna upp anslaget för byggande av statsvägar med 50 milj.kr. Dagen innan trafikutskottet skulle slutjustera det betänkande vi nu debatterar kom regeringen med sitt s.k. utspel i brofrågan, som nästan till hundra procent överensstämmer med det förslag som socialdemokraterna presenterade i sin motion och som jag redan i februari månad förra året aktualiserade här i riksdagen. Det är en minst sagt besynnerlig metodik den borgerliga regeringen börjar tillämpa. När man finner att den medelsanvisning man tagit upp i budgetpropositionen inte kommer att accepteras av riksdagen, då presenterar man budgetförslag löpande under året. Det nu redovisade exemplet är ingalunda unikt. Detsamma hände med medelsanvisningen till SJ, vilket senare under dagens debatt kommer att belysas av Bertil Zachrisson. Vid inledningen till dagens debatt fick vi ett nytt exempel. När kommunikationsministern finner att han sannolikt inte får gehör i riksdagen i dag, tänker han komma med ett förslag för att klara insjöfartens problem. Ja, det är verkligen en mycket egendomlig metodik som den borgerliga regeringen nu börjat tillämpa. Eftersom regeringen nu aviserat att man skall låta utföra de här fyra angelägna brobyggnaderna i stål och givit vägverket i uppdrag att påbörja upphandling av de aktuella broarna, har vi från socialdemokratisk sida avstått från att reservera oss till förmån för vår motion, även om riksdagen i dag inte vet hur finansieringen skall ske. Vi tycker det är bra att regeringen äntligen bestämt sig för att satsa på stålbroar på det sätt vi föreslog. Men vi beklagar att det skett först nu, ett helt år efter att kommunikationsministern i riksdagen sagt att vägverkets förslag var utmärkt, konstruktivt och bra. Det är nu under 1978 som vi med alla medel måste få i gång investeringsverksamheten. Det är nu vi måste få fler människor i jobb. Från socialdemokratiskt håll har vi i våra motioner om den ekonomiska politiken och näringspolitiken presenterat en framtidsinriktad och offensiv ekonomisk politik. Satsningarna på affärsverkens investeringar är en viktig del i denna politik. Nu som först skall broarna upphandlas, och inte förrän i slutet av året kan klarsignal ges för byggande. Hade kommunikationsministerns entusiasm för projektet omsatts i handling tidigare, kunde den angelägna sysselsättning som dessa brobyggen innebär ha realiserats ungefär vid den tidpunkt när vi för denna debatt. När det gäller finansieringen av stålbroarna förutsätter vi vidare att kommunikationsministern efter upphandlingsförfarandet återkommer till riksdagen med förslag om medelsanvisning för projektet. Alla anslag i budgetpropositionen till statens vägverk avser verksamhetsåret 1979, med undantag för programmen Drift av statskommunvägar och Drift av enskilda statsbidragsvägar, där bidragsdelen avser verksamhetsåret 1978. Under flera år har man från vägverket påpekat de problem ur planeringssynpunkt som det innebär att dessa båda anslagsposter har en från övriga anslagsposter avvikande tidsperiod. Från socialdemokratiskt håll har vi i en motion krävt att alla vägverkets anslagsposter skall omfatta verksamhetsåret efter det att medlen beviljas av riksdagen, bl.a. för att underlätta planeringen för kommunerna och i särskild grad för vägföreningar och vägsamfälligheter. Utskottet har enhälligt ställt sig bakom socialdemokraternas grundsyn och uttalar enhälligt: ”Även utskottet finner det vara av vikt att en förändring i anslagsgivningen i den riktning motionärerna angivit kommer till stånd. Utskottet förutsätter därför att möjligheterna för en sådan förändring — eventuellt etappvis — ingående prövas i samband med den årliga budgetbehandling som sker inom regeringens kansli.” Jag förutsätter att kommunikationsministern uppfattar denna utskottets enhälliga skrivning som en direkt beställning. En sådan ändring av anslagsperioderna för de två anslagsposterna innebär ju inte någon realbelastning för samhällsekonomin. Herr talman! Jag vill avslutningsvis beröra reservationerna 2 och 3 som är fogade till utskottets betänkande. En dyster konsekvens av vår vägtrafik är trafikolycksfallen på våra vägar. Även om man på senare tid kunnat glädja sig åt en relativt sett sjunkande trafikolycksfallsfrekvens är antalet trafikdödade och trafikskadade på en oacceptabelt hög nivå. Ytterligare ansträngningar måste därför göras från samhällets sida för att dämpa trafikolyckorna på våra vägar. En viktig del i detta arbete är den informationsverksamhet som bedrivs av statens trafiksäkerhetsverk. Det är därför med något av bestörtning vi i årets budgetproposition kunnat konstatera att regeringen vill minska de reala resurser som trafiksäkerhetsverket har för sin informationsverksamhet. Visserligen sker en uppräkning med 800 000 kr., men den uppräkningen motsvarar på intet sätt den kostnadsfördyring som informationsverksamheten är utsatt för. Vi har mot denna bakgrund från vår sida sagt att man åtminstone bör bibehålla ett realt oförändrat anslag nästa budgetår, och vi föreslår en uppräkning av anslaget med 1 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3 vid utskottets betänkande. Med hänsyn till det statsfinansiella läget anser vi att kostnaderna för en uppräkning av trafiksäkerhetsverkets informationsanslag måste täckas inom budgetramen. För att klara detta har vi föreslagit att anslaget för drift av enskilda vägar skall minskas med 1 milj.kr. i den situation som nu uppstått genom regeringens missriktade sparsamhet när det gäller trafiksäkerhetsverket. Vi är medvetna om att medlen för drift av enskilda vägar väl behövs, men eftersom anslaget för det ändamålet är det anslag inom vägverkets område som fått den kraftigaste uppräkningen — mer än 30 96 — har vi lagt fram detta förslag i reservationen 2 för att klara trafiksäkerhetsverkets angelägna informationsverksamhet, vilken vi behandlat i reservationen 3 som jag nyss yrkade bifall till. Jag yrkar nu, herr talman, även bifall till reservationen 2 Herr talman! Olle Östrand och Birger Rosqvist kommer senare under debatten att ytterligare belysa socialdemokratins inställning till olika frågor i betänkandet och kommer närmare att utveckla våra synpunkter i anslutning till reservationerna 3 och 4. Jag för min del yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottets betänkande — jag har ju f. ö. redan yrkat bifall till några av dem — och jag vill starkt understryka de synpunkter som socialdemokraterna fört fram i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet.

Herr talman! Eftersom Kurt Hugosson riktade ett par direkta frågor till mig tillåter jag mig att för ett par minuter ta kammarens tid i anspråk. Kurt Hugosson frågade: När kan man vänta sig en sammanhållen trafikpolitisk proposition? På det svarar jag att den kommer att lämnas i så god tid att den kan behandlas av riksdagen under våren 1979. Kurt Hugosson frågade också: Vad kommer denna proposition att innehålla? Av ganska självklara skäl, vilka jag utgår från att Kurt Hugosson är helt införstådd med, svarar jag inte på den frågan. Visst kan man, Kurt Hugosson, använda mera pengar till att bygga vägar och underhålla vägar och förbättra vägar, men med hänsyn till det ekonomiska läge som regeringen ärvde efter den socialdemokratiska regeringen — för att nu litet grand travestera Kurt Hugossons eget uttryckssätt — tillåter inte samhällsekonomin större uppräkningar av anslagen än dem jag har föreslagit i budgetpropositionen. Så några ord om stålbroarna! Jag har fortfarande och har hela tiden hyst samma entusiasm för det projektet som jag hyste i februari i fjol, då Kurt Hugosson och jag diskuterade denna fråga. Jag tycker det var ett utmärkt uppslag som generaldirektören Olhede kom med, och vi har arbetat för att förverkliga det. Men det är möjligt att jag vid den tidpunkten, alltså i februari i fjol, inte riktigt hade klart för mig hur lång tid vägverket behövde för att omkonstruera tidigare tänkta betongbroprojekt till stålutförande. Det är det vi har fått vänta på, och det är ganska nödvändigt — det måste väl Kurt Hugosson hålla med mig om — att man har det klart t.o.m. innan man låter stålbrogruppen ta ställning till ett förslag om vilka broprojekt som skall komma till utförande och tidigareläggas. Jag kan försäkra Kurt Hugosson att det inte har funnits någon möjlighet att göra det tidigare än vad som skett, och det har aldrig varit möjligt att få i gång några stålbroprojekt tidigare än hösten 1978, då de också kommer att sättas i gång. Jag kan stödja mig på flera fakta, bl.a. ett brev till mig från generaldirektören Sven-Göran Olhede, där han nämner att de tidigaste projekten kan påbörjas hösten 1978. Det är vad vi har haft att rätta oss efter, och vi kommer att fullfölja arbetet med obönhörlig konsekvens.

Herr talman! Jag skall inte plåga kommunikationsministern med trafikpropositionen. Men när vi debatterade frågan förra våren sade kommunikationsministern med skärpa till trafikutskottets ordförande herr Mellqvist, som hade talat om den ”eventuella trafikpolitiska proposition” som skulle komma hösten 1977: Tala inte om någon eventuell proposition, det skall komma en 1977. För ett tag sedan hörde vi att det skulle komma en proposition hösten 1978. I dag heter det att vi skall få en proposition för behandling under vårriksdagen 1979. Osvuret är väl bäst herr kommunikationsminister. Sedan talade kommunikationsministern, som den nuvarande regeringens ledamöter alltid gör, om att man ärvt en dålig ekonomi, varför man inte kunnat räkna upp anslagen till vägverket ytterligare. Vi skall inte diskutera orsakerna till det statsfinansiella läget, men man kan inte komma ifrån att den nuvarande regeringen har ett tungt ansvar att bära för den situation vi befinner oss i. Från socialdemokraternas sida har vi, herr kommunikationsminister, i stort sett accepterat anslagstilldelningen. Men eftersom vi inte fick något besked om stålbroarna, ett projekt som vi anser vara utomordentligt angeläget både från vägsynpunkt och från sysselsättningssynpunkt, hade vi inom oppositionen ingenting annat att göra än att i motioner till årets riksdag kräva en uppräkning. Vi är tacksamma för att det lagts fram ett förslag men beklagar att det kommit så sent. Jag tycker att det är nästan litet fräckt av kommunikationsministern att säga att det beror på vägverket, då Sven-Göran Olhede i januari förra året sade att byggena kan sättas i gång ett år efter det att beslut har fattats. Hade regeringen fattat sitt beslut i mars-april, hade byggena också kunnat vara i gång. Och varför tillsatte man f. ö. inte stålbrogruppen förrän i oktober? Kommunikationsministern kan väl ändå inte komma ifrån att man drog ut på tiden onödigt länge. Med tanke på den entusiasm som kommunikationsministern i februari förra året utvecklade både i massmedia och här i riksdagen kunde väl den här stålbrogruppen ha tillsatts betydligt tidigare och inte först i oktober 1977. Det är utomordentligt olyckligt att den här förseningen inträffat, därför att vi kunde ha kommit i gång med byggena, och det är just nu vi behöver skapa sysselsättning inom stålindustrin, varven och byggnadsindustrin.
Herr talman! Jag har inte, Kurt Hugosson, ”varit så fräck” att jag sagt att det är vägverkets fel. Däremot har jag sagt att konstruktionsarbetet som utfördes av vägverket var så komplicerat och tog så lång tid. Jag beskyller inte på något sätt vägverket för detta. Det är ett faktum att det var ett stort arbete. Från början missbedömde jag kanske — eller hade inte tillräckligt satt mig in i frågan, om ni så vill — och trodde inte att det skulle vara ett så stort arbete. Det var kanske därför som jag för ett år sedan hade förhoppningar om att man skulle kunna vara färdig tidigare. Men vilken försening är det som har inträtt, Kurt Hugosson? Det har inte inträtt någon försening alls. Jag har citerat vägverkets chef, som sade att inga stålbroprojekt kan komma i gång tidigare än 1978. Det visste vi från början, och de kommer också i gång på hösten 1978. Vad skulle stålbrogruppen ha gjort, om vi hade tillsatt den tidigare? Den hade inte haft något arbetsmaterial förrän omkonstruktionerna hade varit klara. Det var inte stor idé att tillsätta en stålbrogrupp som inte hade något att arbeta med. När det fanns en konkret uppgift för gruppen tillsattes den, och den arbetade snabbt. Dess verksamhet harlett till det resultatet att stålbroprojekten kommer i gång hösten 1978 utan någon som helst försening. Det är sanningen.

Herr talman! Eftersom jag haft möjlighet att följa denna fråga inte bara i trafikutskottet utan även i vägverkets styrelse vet jag att det från den dag man hade bestämt sig skulle det ta ungefär ett år för att komma i gång med byggnadsarbetena, under vilken tid man kunnat klara den aktuella omkonstruktionen. Jag vill fråga: Talade herr Turesson mot bättre vetande i frågestunden här i kammaren den 17 februari 1977, då han sade följande: ”Att jag inte kunnat svara mer konkret i dag beror, som herr Hugosson naturligtvis förstår, på att beredningen ännu inte är helt avslutad och regeringen alltså inte har fattat något beslut. Men herr Hugosson kan vara lugn.” Då fick man det intrycket att beredningen strax skulle vara klar, och herr Turesson måste då ha talat mot bättre vetande. Jag noterar vidare att kommunikationsministern i de replikskiften vi har haft icke med ett ord har kommenterat minskningen av anslaget till trafiksäkerhetsverket med 1 milj.kr. Jag tycker det är fjuttigt att man inte kunde se till att trafiksäkerhetsverket får samma anslagsvolym för sin informationsverksamhet som det har för innevarande år. Kommunikationsministern har heller icke kommenterat huruvida han kommer att försöka följa de anvisningar som ett enhälligt utskott har givit när det gäller anslagsperiodernas längd.
Herr talman! Låt mig bara kort säga till Kurt Hugosson att han kan vara lugn också nu. Det blir stålbrobyggen, som inte kommer att vara ett dugg försenade. Vad beträffar det förhållandet att jag inte tagit upp alla punkter i Kurt Hugossons inledningsanförande sammanhänger detta med att jag av hänsyn till utskottets representanter inte vill ta upp allt utan vill lämna något också till dem.

Herr talman!

Vpk har föreslagit detta därför att det nu gått snart tre år sedan HAKO utredningen lade fram sitt betänkande om handikappanpassad kollektivtrafik. HAKO-utredningen presenterade en bra probleminventering och drog upp vissa utvecklingslinjer. Utredningen pekade på att det finns ca 1 miljon människor som har stora svårigheter att bruka allmänna kommunikationsmedel. Av dessa är 250 000 gravt handikappade ur kommunikationssyn Utredningen visade på de hinder som möter de handikappade när de skall förflytta sig t.ex. i gatumiljön och hur hela samhällsplaneringen är klart handikappfientlig — problem som enkelt skulle kunna lösas men som på grund av nonchalans och dåliga kunskaper inte åtgärdats. — Utredningen pekade på färdtjänstens betydelse och utveckling, möjligheterna att kunna utnyttja tåg, buss och andra kollektiva kommunikationer samt inriktningen av denna verksamhet och en rad tekniska lösningar. HAKO-utredningen skulle enligt vpk:s förmenande långt tidigare ha blivit föremål för ett förverkligande. Tyvärr har så inte varit fallet, och det ser ut att skjutas än mer på framtiden. Utskottet har avstyrkt vpk-yrkandena i motionen 887 som behandlas i detta betänkande. Vad det nu gäller är att följa upp de problemställningar som kom fram i HAKO-utredningen. Oavsett om man beslutar om handikappfrågor enligt detta betänkande eller ett annat, så behövs ett forskningsarbete för hur man skall lösa frågorna om de handikappades färdmöjligheter på både kort och lång sikt. Det finns alltså ingen motsättning mellan att besluta om anslag till forskningsoch utvecklingsarbete nu och att senare behandla yrkanden beträffande handikappanpassad kollektivtrafik. Man skulle direkt vilja fråga varför utskottet inte vill biträda anslag till forskningsarbete, som vpk-motionen föreslår. Är det bra som det är nu, eller är det en allmänt kylig inställning till de handikappade? Varför vill inte utskottet heller tillstyrka att de handikappade själva skall tillförsäkras ett reellt inflytande över forskningsarbete som gäller deras egen situation? Min känsla är att de handikappade, de som i dagens samhälle inte är fullt effektiva, ställs på undantag. De handikappade är en grupp som behöver större insatser än andra i vårt samhälle, därför att de i dag ligger så långt efter. De behöver mer service för att kunna fungera på lika villkor som andra. Man kan avläsa att i de kapitalistiska konjunkturerna avspeglas också intresset för och viljan att hjälpa de handikappade. HAKO-utredningen tillkom hösten 1975. Den lågkonjunktur vi upplever nu inträdde strax efter denna tidpunkt — en lågkonjunktur som ännu inte har vikit och som troligtvis inte heller för gemene man och de handikappade i synnerhet kommer att vända uppåt igen. HAKO-utredningen har, som vi skriver i motionen, sedan 1975 legat på departementet och samlat damm. Man kan också under sådana här konjunkturer se hur de reaktionära strömningarna får göra sig breda i handikappdebatten. SJ-vagnarna är ett skrämmande exempel. Här kan ansvariga myndighetspersoner, ansvariga politiker, försvara en handikappfientlig politik utan att blinka. Talet om ett solidariskt samhälle och solidaritet med de svaga och utslagna är tomma ord när det konfronteras med den kapitalistiska verklighet och det samhälle vi lever i. De handikappades situation är direkt dålig inte bara när det gäller kommunikationer; det gäller för hela samhället och dess inställning. Samma sak gäller arbetslivets betingelser — de arbetshandikappade ställs utanför. De har svårare att få jobb. I den kris vi upplever nu ställs de sociala frågorna och handikappfrågorna på undantag. Vi måste med öppna ögon se att detta samhällssystem tydligen inte förmår klara de grundläggande kraven, att ge alla medborgare drägliga, likställda sociala förhållanden och därmed service, inberäknat bl.a. färdmöjligheter. Om utskottet haft viljan hade man naturligtvis gett sin mening till känna i detta betänkande. Vad vill man åstadkomma? Hur skall vi ha det med utvecklingsoch forskningsarbetet i fortsättningen? Hur skall de handikappade få något inflytande? Nej, i stället är det ett blankt avslag på vpkmotionens välmotiverade krav. Hur vill utskottet möta de reaktionära utspel mot de handikappade som förekommer i samhället och som fått sin tyngdpunkt i diskussionen om de nya SJ-vagnarna? Skall tåg och bussar i framtiden konstrueras likadant som i dag? Vilka skall komma med lösningarna? Var finns det arbete, och är det tillräckligt? Det är frågor som utskottet skulle ha berört i behandlingen av motionsyrkandena. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 887, yrkandena 3 och 4. Det behövs en ny syn på de handikappades färdmöjligheter och deras situation i samhället, nya värderingar där människorna sätts före de kapitalistiska lönsamhetskraven. De handikappades situation måste snart förändras radikalt. Utskottet, berörda myndigheter och departement har inte varit med om att skynda på denna utveckling.

Herr talman! Det finns ingen anledning till någon längre debatt med anledning av trafikutskottets betänkande nr 11, av den orsaken att betänkandet är enhälligt i fråga om utgifterna på driftbudgetsidan inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde — med ert undantag. Detta undantag är också unikt: den socialdemokratiska motionen och reservationen yrkar på en sänkning av anslaget till Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. med 1 milj.kr. Jag har under min tid i riksdagen aldrig upplevt att motioner krävt en sänkning av anslag som äskats av kommunikationsdepartementet till vårt vägväsende. Visserligen har regeringen räknat upp anslagen i det här avseendet, men jag vill påstå att så hög är inte uppräkningen att det finns anledning att föreslå en minskning. Man kan säga att generellt sett har anslagsäskandena förbättrats i jämförelse med tidigare år. Beträffande anslaget till Drift av statliga vägar föreslås sålunda en uppräkning för kalenderåret 1979 som kommer vägverket till del med 255 milj.kr. Detta innebär att vägverket förutom normala servicearbeten får möjlighet att utföra förbättringsarbeten i större omfattning än under de senaste åren. ; Under rubriken Byggande av statliga vägar har uppräkningen varit mindre, men här bör man ha i minnet att regeringen anmält att ramen för beredskapsarbeten på vägar bör höjas med 300 milj.kr. till 500 milj.kr. Detta innebär en ökning av beredskapsarbetena, vilket i sin tur medför tidigareläggning av ett stort antal projekt som ingår i det ordinarie vägbyggnadsprogrammet. Andra projekt kan därför också igångsättas med ordinarie Driftbidraget till byggande av kommunala vägar och gator har höjts med i runt tal 60 milj.kr. Det finns sålunda inga yrkanden från utskottet om uppräkning av anslag till vägväsendet utöver regeringens förslag, och det finns heller inga reservationer på detta område. Däremot har det i den socialdemokratiska reservationen 2 yrkats på en sänkning av anslaget till Drift av enskilda vägar med 1 milj.kr., vilka pengar i sin tur skulle överföras till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Låt mig säga att det är berättigat att, om resurserna tillåter det, ytterligare höja anslaget till trafiksäkerhetsverket, men att ta de pengarna från ett annat trafikområde — i det här fallet från enskilda vägar — är helt felaktigt tänkt av den socialdemokratiska gruppen. Man kan också konstatera att anslagen till trafiksäkerhetsverket successivt har höjts under flera år och praktiskt taget sjudubblats under en tioårsperiod. För budgetåret 1968/69 var anslaget 2 milj.kr., men det uppgår till 14 215 000 kr. för budgetåret 1978/79. Det gäller för trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet, vari kan omnämnas sådana kampanjer som ”Till och från arbetet”, ” Jobbet bakom ratten” ,”Människan i trafiken” , etc. Planerade kampanjer och i stort sett även andra kampanjer kan således genomföras inom ramen för det förslag som föreligger i budgeten.

De socialdemokratiska reservanterna säger att ökningen är kraftig. Jag kan hålla med om att ökningen är stor i förhållande till tidigare år, men detta beror på att dessa anslag förr om åren hållits tillbaka och sålunda medfört en standardförsämring för det enskilda vägnätet. Och trots ökningen kan behovet inte tillgodoses helt för det eftersatta underhållet av denna vägkategori. Än en gång: Det är helt obefogat med en sänkning av anslaget på denna punkt. Det borde vara riktigt att nämna i sammanhanget att vägverket för bidrag till byggande av enskilda vägar enligt verksamhetsalternativ 1 äskat 90 milj.kr. men erhåller 30. Här har tydligen regeringen bedömt det viktigare att satsa på driftsåtgärder liksom också skett i fråga om de statliga och statskommunala vägarna i dessa penningbristens tider. I de olika vägförvaltningarna ute i länen ligger anslagsansökningar från enskilda vägföreningar om driftsbidrag och väntar sedan åratal. Bara i Älvsborgs län har det legat ända upp till 600 dylika ansökningar och väntat på grund av medelsbrist. Nu finns det efter denna anslagshöjning förutsättningar för att eftersläpningen kan elimineras. Jag vill tillägga att för att iståndsätta, belägga och klara av driften av det enskilda vägnät som är bidragsberättigat krävs ytterligare medel utöver vad regeringen i det eko nomiska läge som vi befinner oss i ansett möjligt att avsätta. Det är därför högst anmärkningsvärt att kräva minskning av anslaget, vilket görs i den socialdemokratiska reservationen. Det torde vara riktigt att i detta sammanhang erinra om — och statsrådet har omnämnt detta — den arbetsgrupp som kommunikationsministern tillsatte i oktober 1977 för att närmare undersöka förutsättningarna för och lämpligheten av att bygga vägbroar av stål. Resultatet av gruppens arbete är att regeringen uppdragit åt vägverket att upphandla ett antal broar i stål, vilka beställningar härigenom kan tidigareläggas. Det gäller t.ex. Stallbackabron vid Trollhättan. Där vet Kurt Hugosson lika bra som jag att förarbeten med anslutningsvägar och liknande har påbörjats och att anslag för detta ändamål utgått av AMS-medel. Det gäller vidare Strängnäsbron utanför Strängnäs, Sannsundsbron i Jämtland och Lullehovsbron här i Stockholm. Kostnaden är beräknad till 265 milj.kr. Vissa arbeten är som jag nämnde redan påbörjade, och projekten beräknas ge sysselsättning åt 350-400 man under tre år. När Kurt Hugosson påstår att arbetena kunde påbörjats tidigare tror jag att han också härvidlag talar mot bättre vetande. Dessa frågor har diskuterats i vägverkets styrelse, där det var generaldirektör Olhede som så att säga kom med förslaget. Det är inte så oerhört länge sedan detta började diskuteras, och det måste ju ändå ta sin tid att projektera dessa annorlunda broar jämfört med att bygga vanliga betongbroar. Detta medför som sagt att brobyggnaderna kan tidigareläggas, vilket sker, och ge sysselsättningsobjekt även åt den drabbade varvsindustrin, som skall sammansätta stålkonstruktionerna. Därvid kommer också en avyttring av en del av det svenska stållagret att ske. I den socialdemokratiska reservationen 1 tar man upp den långsiktiga vägplaneringen m.m. Kommunikationsministern har redovisat regeringens ställningstaganden i det avseendet och meddelat att förslag kommer att framläggas nästa år. Nya fleråriga fördelningsplaner för vägoch gatuhållningen upprättas under innevarande år och nya planer kommer att fastställas vid kommande årsskifte för perioden 1978-1988. Inför planupprättandet har regeringen i februari i år meddelat direktiv. F. n. pågår således planering av vägoch gatubyggandet för den närmaste tioårsperioden. Denna planering sker inom ramen för ett förbättrat planeringssystem och med förbättrade planeringsmetoder — förändringar som har sin ursprungliga grund i de förslag som KLV framförde i sitt betänkande. I samband med upprättandet av flerårsplanerna kommer följande åtgärder, som jag anser vara mycket viktiga, att särskilt beaktas. Åtgärder på det mindre och medelstora vägnätet som underlättar jordoch skogsbrukets samt det övriga näringslivets transporter. Åtgärder för att utöka det belagda vägnätet. Härvid kommer att eftersträvas att vägar med mer än 250 fordon per årsmedeldygn förses med beläggning. Vad avser fördelningsplanen kommer åtgärder som är ägnade att förbättra den kollektiva trafikstandarden att särskilt beaktas. Mot bakgrund av den investeringsinriktning mot de större vägarna som förekommit under 1960-talet och hittills under 1970-talet, kommer den nu reviderade inriktningen att medföra en behövlig upprustning av det mindre och medelstora vägnätet, samtidigt som trafiksäkerhetsåtgärder på hela vägnätet ges hög prioritet. Det är sådant som vi tryckt på under årens lopp och här har diskuterat som nu tydligen kommer att kunna förverkligas. Herr talman! Det finns ingen anledning att ytterligare fördjupa sig i denna problematik, utan jag ber med det sagda att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan i trafikutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Arne Persson i Heden, utskottets talesman, säger att det är högst anmärkningsvärt att socialdemokraterna begär en reduktion av anslaget till drift av enskilda vägar med 1 milj.kr. Varför gör vi det? Jo, därför att vi anser att det skall vara ett reellt oförändrat anslag till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Det är fel när herr Persson säger här i talarstolen att trafiksäkerhetsverket kan genomföra de kampanjer som verket avser att genomföra. Vi fick klart verifierat av trafiksäkerhetsverkets generaldirektör vid hans besök i trafikutskottet att trafiksäkerhetsverket, som en följd av att anslagen reellt minskar med över 1 miljon nästa budgetår, inte kan genomföra den informationsverksamhet som man planerat. Man kan icke bibehålla en volym motsvarande den som man har i dag. Eftersom ökningen av vägverkets anslag i genomsnitt är 11,6 26, om jag minns rätt, och ökningen av anslaget till drift av enskilda vägar är över 30 96, är vi socialdemokrater beredda att — även om varenda krona behövs till drift av enskilda vägar — ta en miljon från detta anslag för att klara trafiksäkerhetsverkets information. Så angeläget anser socialdemokraterna det vara att sätta in alla tänkbara åtgärder för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vi socialdemokrater accepterar icke den höga trafikolycksfallsnivån på våra vägar. När vi behandlade denna fråga i utskottet erbjöd vi de borgerliga ledamöterna att ta fram en miljon på annat sätt. Vi var beredda att diskutera, men det fanns inget intresse från den borgerliga sidan. Det är ytterst beklagligt, inte minst med tanke på de fasansfulla resultat som trafikolyckorna på våra vägar ger. Sedan säger Arne Persson som ett inlägg i stålbrodiskussionen att det måste ta en viss tid att komma i gång. Vi hade en diskussion om kommunikationsdepartementets anslagsäskanden den 23 mars förra året. Herr Arne Persson nämnde då just Stallbackabron, och sade följande: ”Regeringen prövar nu frågan” — dvs. frågan om att ta fram pengar till bron. ”Därigenom kan bron ” — Stallbackabron — ”möjligen komma att utföras snabbare. Jag kan tillägga att enligt den redovisning jag fått från vägverket i mitt län står Stallbackabron norr om Trollhättan högt på prioriteringslistan. Den kommer att påbörjas inom en mycket snar framtid.” Det stod Arne Persson här och sade den 23 mars 1977. I dag säger han att det måste ta viss tid, och nu kommer det hela inte i gång förrän tidigast i höst eller möjligen inte förrän nästa år. När det gällt frågan om den framtida vägpolitiken har utskottet alltid varit enigt om att förslag skall komma fram snabbt. Men nu är herr Arne Persson väldigt nöjd med att det kommer en trafikpolitisk proposition först 1979. Förra året utlovade Arne Persson en hösten 1977.